Herr talman! Det är i varje demokrati viktigt att vara beredd att se över parlamentets arbetsformer. Gör man inte det, så riskerar man att otidsenliga principer bevaras alltför länge och att angelägna reformer skjuts upp till en oviss framtid. Jag tror att den ständiga slutenheten vid den svenska riksdagens utskottssammanträden kan vara en sådan princip som börjar bli förlegad och att rätt till offentliga utskottssammanträden kan visa sig vara en reform med betydande positiva värden. Det innebär inte att jag tror att utskottssammanträdena som regel bör vara öppna — tvärtom kommer säkert alltid det övervägande antalet överläggningar att ske innanför stängda dörrar. Det betyder därför inte heller att de nuvarande möjligheterna att få information av mer konfidentiell natur skulle beskäras — utfrågningar vid slutna sammanträden blir självfallet också i framtiden en del av utskottens arbete. Vidare tror jag inte alls att rätten till offentliga utfrågningar är problemfri — tvärtom tar vår motion upp flera svårigheter som måste belysas och lösas innan man kan ta ställning till en eventuell reform i den här riktningen. Och vi kräver slutligen inte på något sätt att riksdagen nu skall ha en bestämd mening i saken — men däremot uppdra till regeringen att låta grundlagberedningen se över frågan i samband med den stora författningsrevisionen. Däremot tror vi som står bakom motion I:186 och II: 243 att möjligheten till offentliga s.k. hearings av amerikansk eller annan modell skulle kunna stärka utskottens och riksdagens ställning i framtiden. För några av de stora konstitutionella frågorna är ju: Hur skall riksdagsmännen kunna effektivt kontrollera regeringens arbete? Hur skall man kunna få insyn i statsförvaltningens uppgifter och svårigheter? Hur skall man kunna få ytterligare belyst de fria organisationernas och vissa enskildas synpunkter på regeringsförslagen? Och framför allt: Hur skall det man finner i det arbetet snabbt föras ut till allmänheten och berika den offentliga debatten? Jag tror inte ett ögonblick att offentliga utskottsförhör — jag är ledsen att det inte finns något bättre svenskt ord för engelskans »hearing» — är någon patentlösning som klarar alla problem. Men jag tror att det skulle vara ett komplement till andra kontrollvägar och därmed öka riksdagens handlingsmöjligheter. Låt mig ta ett exempel ur den politiska verkligheten i Sverige i dag för att skissartat visa hur det skulle kunna fungera. Om någon månad skall riksdagen börja behandla en proposition om inrättandet av en statlig investeringsbank. Det är en mycket viktig fråga med stora konsekvenser för framtiden. Man kan tänka sig att det utskott, till vilket propositionen remitteras, säger sig att ett antal offentliga utfrågningar vore ett utmärkt medel att höja intresset för riksdagens behandling av förslaget och därmed för den ekonomiska debatten i stort. Man skulle t.ex. kunna inkalla det ansvariga statsrådet för att ge honom tillfälle att besvara kompletterande frågor om hur banken är tänkt att arbeta, hur den skall konkurrera med andra kreditinstitut, hur räntabilitetsbedömningarna skall göras, var regeringens inflytande kommer in i bankens verksamhet, hur och när idén till banken föddes, på vilket sätt affärsbankerna misslyckats med delar av sin kreditgivning, hur mycket av AP-fonderna som skall slussas vidare till näringslivet via banken, o. s. v. Man skulle sedan på liknande sätt kunna be ledande företrädare för affärsbankerna och näringslivet att infinna sig för att precisera sin syn på hur kapitalmarknaden bör fungera i framtiden. Man ger alltså riksdagsmännen från både oppositionen och regeringspartiet i det här utskottet chansen att ta upp oklarheter i propositionen, motionerna och remissyttrandena och kan tvinga fram argument och fakta bakom vissa mera lösa påståenden — och kanske ibland finna att sådana fakta saknas. Och allt detta skulle ske i en sådan utfrågningsform inför offentligheten där det är mycket svårare än i t.ex. en vanlig riksdagsdebatt att slingra sig undan en besvärlig fråga eller med debattgrepp täcka över luckor i resonemanget. Offentliga utskottsförhör som komplement till utskottets vanliga slutna överläggningar skulle alltså i det här fallet kunna få den effekten att debatten om den statliga investeringsbanken fördjupades och att vissa problem blev mycket bättre belysta. Det är därför ledsamt att konstitutionsutskottet i sin extremt korta motivering inte tror att sådana här utfrågningar skulle kunna vara till fördel för riksdagens arbete. Det borde ju i stället finnas anledning att låta grundlagberedningen pröva förslaget och se hur man kan klara svårigheterna. Det vill inte konstitutionsutskottet i år — men, herr talman, jag skulle tro att utskottet kanske redan nästa år kommer att ges chansen att ompröva sin nuvarande negativa hållning.

Herr talman! Ofta framhålls det i denna kammare, att vi lever i förändringens värld och tid. Vi får inte tveka att fatta beslut som på ett ganska avgörande sätt ingriper i människornas vanor och bruk. Vi gör det efter större eller längre debatter även om vi understundom är medvetna om att det är nödvändigt att inte debattera för mycket. En alltför yvig debatt skulle i stället för att stimulera kunna ta död på det politiska intresset. Men när vi kommer till våra egna vardagsvanor, från debatterna om de stora förändringarna, herr talman, då blir svårigheterna att åstadkomma ändringar minst sagt påfallande. År 1933 försökte några ledamöter att få infört en ordning som skulle medföra en lunchpaus i riksdagen, eftersom man på andra håll hade genomfört denna reform. Ingen förvånas väl över att det första försöket misslyckades. Men kanske hade man väntat sig, att då en representant för högern, och ingalunda någon av de mera radikala inom detta parti, nämligen herr Nils Herlitz, år 1943 talade för införande av en lunchpaus, förslaget skulle vinna ett visst gehör. Herr Herlitz sade att han hade tyckt sig observera, att »den gällande ordningen var hinderlig för kamrarnas arbete och att det skadade riksdagens anseende» att man höll fast vid »arbetsvanor, som helt visst i äldre tid voro lämpliga, men som numera avsevärt förringa riksdagsarbetets effektivitet>. Konstitutionsutskottet avslog denna djärva begäran, men beslöt samtidigt att en översyn skulle företagas av riksdagens arbetsformer. Tillkallade sakkunniga hade tydligen en viss sympati för förslaget och hade allvarliga överläggningar i ämnet med talmännen. Men under överläggningarna framkom att gemensamma lunchraster — om än vid olika tider för de båda kamrarna — »ingav starka betänkligheter> och detta trots att de sakkunniga fann att en lunchrast skulle innebära »en beaktansvärd rationaliseringsåtgärd>. År 1946 lade de sakkunniga fram ett förslag om arbetsformerna, som var så djärvt att om den ändringen infördes skulle automatiskt en lunchpaus följa. Givetvis förstår man hur det gick med det förslaget. År 1948, när ett särskilt utskott tog ställning till riksdagens arbetsformer, förbigick man också förslaget med en talande tystnad. Författningsutredningen, som hade många djärva uppslag, hyste också sympatier för tanken på en lunchpaus men fann att det praktiska genomförandet vållade svårigheter. Ingen förvånas väl efter denna hastiga återblick över att konstitutionsutskottet nu tvekar. Utskottet säger, att oavsett vilken åsikt man kan ha i själva sakfrågan, finner utskottet att då en ändring av kammarsystemet kan komma att genomföras om några få år bör inte nu en sådan ändring som motionärerna förordar införas. Man får nästan det intrycket, att utskottets majoritet fruktar för att om man tillmötesgår kraven i motionerna om en lunch paus — för att inte tala om den motion som har på sitt program barservering — skulle kanske hela författ ningsreformen komma i farozonen. För att inte vålla ett alltför stort rabalder har vi skamsna motionärer i utskottet nöjt oss med blanka reservationer, väl medvetna om att våra för slag ännu inte kan vinna gehör och att tiden inte är mogen.

Herr talman! I min enfald trodde jag att denna lilla praktiska fråga om arbetsordningen för kamrarnas sammanträden skulle vara tämligen enkel att lösa. Nu säger i stället det mäktiga konstitutionsutskottet i sitt utlåtande, att den tillhör de vanskligaste frågorna. Man hängiver sig i övrigt inte åt något direkt tyckande på de få raderna, utan vill invänta författningsreformen. Det är klart att det går att vänta några år till. Frågan aktualiserades första gången år 1930, och det kunde ju vara ett värdigt 40-årsjubileum att 1970 besluta i den av motionärerna önskade riktningen. Av reciten framgår också att professor Herlitz i sin motion år 1943, som fru Segerstedt Wiberg redan erinrat om, ansåg det vara »till men för riksdagens anseende, att den bibehåller arbetsvanor, som helt visst i äldre tid voro lämpliga, men som numera avsevärt förringa riksdagsarbetets effektivitet>. Hans uppfattning har stått sig genom åren och ytterligare markerats av den nyhetsbevakning av riksdagsarbetet som numera sker i massmedia. Jag tillät mig kritisera kritiken mot frånvarofrekvensen i kamrarna i årets remissdebatt och ansåg den vara betydligt överdriven. Samtidigt framhöll jag dock, att riksdagen genom införande av lunchuppehåll kunde bidra till en ökad närvaro under vanlig lunchtid. Av utskottsutlåtandet framgår att ett avbrott för lunch anses medföra stora praktiska svårigheter. Dessa svårigbeter kan väl inte vara värre än i fråga om middagsuppehållet och några direkta svårigheter har detta, efter vad jag kan förstå, inte erbjudit. Jag har svårt att förstå att det varken nu eller tidigare funnits någon mera allmän vilja att försöka lösa den här frågan. Tänk om vid kommunala sammanträden eller vid olika slag av konferenser och debatter ledamöterna och mötesdeltagarna skulle gå ut och äta lunch, medan den stackars talaren skulle fortsätta sitt anförande inför tomma bänkar. Det vore otänkbart, men här i riksdagen, där för landet viktiga lagoch anslagsfrågor avhandlas, anses det vara på sin plats med en sådan ordning. Det är naturligtvis orimligt att ledamöterna hela dagen, från klockan 10.00 till 17.00, troget skall sitta och lyssna i bänkarna. Dels blir det tröttsamt och dels är det nödvändigt med litet mat ibland. Men att mitt under pågående arbete slå sig ner vid lunchborden i riksdagsrestaurangen och troget invänta beställning, servering och slutligen betalning, är i mitt tycke nonchalant mot riksdagsarbetet som sådant. Det borde kunna ordnas på ett bättre, snabbare och mindre stötande sätt. Våra motioner, I: 261 och II: 336, är integrerade med motionerna I: 340 och II: 428, där vi föreslår utredning om införande av barservering i riksdagsrestaurangen. Enligt vad jag från säker källa erfarit har bankoutskottet avslagit motionen i fråga, vilket tyder på att någon reformering av riksdagens arbetsformer inte är att emotse vid denna riksdag. Annars skulle en självservering kunna förkorta lunchrasten, vilket ju vore ett framsteg. Det bästa vore en kombination av de båda förslagen, men motståndet är märkligt nog ganska kompakt. De rådande förhållandena torde nog i alla fall ganska snart tvinga fram en lösning i endera riktningen. Med litet god vilja kunde kanske båda kamrarna och även utskotten under hand komma överens om skilda mattider. Men det är kanske, herr talman, ett önsketänkande.

Herr talman! Vid denna punkt finns fogade två reservationer. Den ena avser en personalökning och den andra planeringen av personalökningen på lång sikt. I den första reservationen begär man en ökning av antalet polistjänster med 100 och därtill en ökning av biträdespersonalen med 25 utöver den ökning departementschefen begär. Han begär sammanlagt 250 tjänster, varav 197 egentliga polismannatjänster. Det kan förefalla ganska mycket, men svarar endast mot arbetstidsförkortningen under ett halvt år. För helt år beräknas arbetstidsförkortningen svara mot 390 tjänster. Departementschefens förslag innebär sålunda i själva verket inte någon reell ökning. Man kan på olika sätt få en uppfattning om hur den av departementschefen begärda ökningen står i relation till behovet. 1965—1966 fullgjordes inom polisverket cirka 2 miljoner övertidstimmar. Bara det svarar mot ungefär 1000 tjänster och kostade ungefär 25 miljoner kronor. Den lokala polisorganisationen har begärt en ökning av antalet tjänster med 2864. Länsstyrelserna reducerade det antalet till 2 785. Rikspolisstyrelsen föreslog 969, därav 708 egentliga polismannatjänster. Departementschefen har, som redan sagts föreslagit 250, därav 197 egentliga polismannatjänster. För dem som har att svara för ordningen och för medborgarnas trygghet, för trafikövervakningen och för utredningar av brott måste det vara föga stimulerande att se sina önskemål tillgodosedda i så ringa utsträckning — inte ens en tiondel av vad de lokala myndigheterna begärt har bifallits. Departementschefen gör i propositionen inte någon lokal fördelning av tjänsterna. Han anser att Kungl. Maj:t bör få bestämma var de nya tjänsterna skall placeras. Vi tycker det är riktigt. Vi menar att så skall ske även med de ytterligare tjänster som vi föreslår inrättade, varvid vi naturligtvis räknar med att de bör placeras där behovet är störst. Jag vill anföra ytterligare några siff ror. I Stockholm har man begärt 398 nya tjänster. Rikspolisstyrelsen föreslog 184, varav 169 egentliga polismannatjänster. I Göteborg begärde man 223 nya tjänster. Rikspolisen föreslog 123, varav 66 egentliga polismannatjänster. I Malmö begärde man 99 nya tjänster. Rikspolisstyrelsen tillstyrkte 43, varav 30 egentliga polismannatjänster. I landet i övrigt har man begärt sammanlagt 2144 nya tjänster. Länsstyrelserna tillstyrkte 2 065. Rikspolisstyrelsen begärde 619, varav 443 egentliga polismannatjänster. Allt detta belyser hur kraftigt redan rikspolisstyrelsen beskar vad som lokalt hade begärts. Mot dessa siffror verkar ju departementschefens ökning närmast ynklig: 60 för övervakningsverksamhet, 17 för skyddsverksamhet, 40 för trafikövervakning, 60 för utredningsverksamhet och 20 för vikariatsoch förstärkningsverksamhet över hela landet. Det är klart att vissa rationaliseringar har gjorts och att viss utrustning medfört, att man på skilda områden har kunnat minska behovet av personal. En sådan anordning är ju den helikopterutrustning som har begärts. Såvitt jag kan förstå är det dock i alla fall bara en del av vad rikspolisstyrelsen har önskat som har föreslagits i statsverkspropositionen. TV-övervakning av vissa trafikleder kan reducera behovet av polispersonal där. Utskottsavdelningen har haft tillfälle att studera TV-övervakningen på centralstationen, och vi förstår att en sådan Övervakning i hög grad kan minska personalbehovet på denna plats. I vår motion framhålles också att arbetskraften bör utnyttjas så rationellt som möjligt och att polisens arbetskraft — det gäller naturligtvis alldeles särskilt dess kvalificerade arbetskraft — bör inriktas på väsentliga frågor. Vi har ett intryck av att en del av arbetstiden för närvarande åtgår till utredning av bagatellbrott, där tidsåtgång Anslag till lokala polisorganisationen en för utredningen inte står i proportion till det som tillgripits eller skadats. Man bör enligt vår mening syfta till att polisen får möjligheter att förenkla utredningsförfarandet i vissa fall. Alla sådana åtgärder räcker emellertid inte i nuvarande läge. Brottslighetens utveckling visar enligt propositionen inte samma stegringstendens under de allra senaste åren som tidigare. Det är ju möjligt att så är fallet, om man ser över hela landet, men det tycks inte gälla i Stockholm. Om man ser på siffrorna i propositionen, finner man att inte heller uppklaringsprocenten visar någon som helst förbättring. Jag har fullt klart för mig, att siffrorna rörande uppklaringsprocenten bör tolkas med försiktighet, men kan man följa dem år efter år, borde man ju kunna dra vissa slutsatser. Av de siffror som lämnas i statsverkspropositionen kan man inte utläsa någon trend, som visar en förbättring. Herr talman! Det är tre omständigheter som är aktuella nu och som för mig är av den största betydelse vid bedömandet av denna fråga. En av dem är brottslighetens utveckling. Den belyses inte enbart av de siffror som jag nyss har antytt. Den framgår även — och kanske än mer — av de kriminella elementens ändrade attityd gentemot polismakten. På den senaste tiden har det skett flera polismord, vilka har upprört oss alla, men även om det inte går så långt som till mord, är polismisshandel inte någon ovanlighet. Allt detta gör att man måste sätta in mycket större polisstyrkor än tidigare för att komma till rätta med problemen. Hänsynslösheten gentemot polisen har omvittnats inför utskottsavdelningen av rikspolischefen och polismästaren i Stockholm liksom även av representanter för den lokala polisorganisationen i huvudstaden. Jag har i min hand en promemoria från polismästaren i Stockholm från november månad förra året. Den bely Anslag till lokala polisorganisationen ser förhållandena i huvudstaden. Det skulle egentligen vara av intresse att läsa in en del av den i kammarens protokoll. Jag skall dock inte göra det. Promemorian belyser de bekymmer som den har som skall svara för ordningen och den personliga tryggheten i huvudstaden. Utskottsavdelningen, som har försökt skaffa sig en så god information som möjligt, har med stor uppskattning studerat det intensiva arbete som utförs av polispersonalen i Stockholm och har tagit del av de positiva resultat som har nåtts. Man vet emellertid, att om man lyckas sanera ett område och kan komma åt träsket inom rivningsfastigheter i en del av staden, flyttar klientelet till ett annat område, på vilket saneringsarbetet då måste riktas. Inslaget av utlänningar, inte sällan bestående av varandra bekämpande element komna från olika partier inom det egna landet med starka motsättningar, är ett problem som ökar. Jag vill också erinra om de förhållanden som har gällt vissa utländska ambassader. Bara den ökade bevakning som har krävts vid den amerikanska ambassaden har inneburit en betydande personalåtgång under avsevärd tid. Jag är övertygad om att alla inom utskottsavdelningen innerst inne skulle vilja ge polisen bättre personella resurser för att fullfölja sitt arbete. Jag kan förstå att det statsekonomiska läget har varit av betydelse vid avdelningens överväganden. Vi tror emellertid att det här är ett område där det finns anledning att satsa ytterligare utöver vad som föreslås i statsverkspropositionen. Den andra aktuella omständigheten, som jag skulle vilja beröra bara med några ord, är narkotikaproblemet. Vi kommer tillbaka till det senare i år. Att polisens uppspårande verksamhet inom det området har den allra största betydelse vet vi alla, liksom också att man på den senaste tiden lyckats vinna vissa positiva resultat genom avslöjande av importörer och leverantörer. Jag föreställer mig att vi, som sagt, kommer tillbaka till den här frågan i andra sammanhang. Vi får väl också höra något om den i morgon vid den informationskonferens som är anordnad här i riksdagshuset. Den tredje omständigheten slutligen är omläggningen till högertrafik i höst. Vi vet av erfarenheter både härifrån landet och utifrån att en ökad övervakning av trafiken ger lägre olycksfallsfrekvens. Det är angeläget att kunna öka insatserna av trafikövervakare i samband med omläggningen till högertrafik. Jag vill erinra om att man tror att den farligaste tiden kommer först när högertrafiken. pågått någon tid. I början är förarna skärpta. Senare kanske uppmärksamheten slappnar, så att en förare kanske omedvetet faller in i den rutinmässiga vänstertrafik som han tillämpat tidigare. Det behövs alltså flera övervakare under den tiden, således inte bara i samband med själva omläggningen utan även en viss tid framåt. I den andra reservationen vid den här punkten begärs en fast planering av personalökningen under de närmaste åren. Jag vet att rikspolisstyrelsen kommer med en sådan planering. För året 1968 70 660, 1970 72 725 tjänster. Här föreligger sålunda en viss plan, men om den planeringen behandlas i statsverkspropositionen på samma sätt som de nuvarande äskandena av nya tjänster har behandlats, då har dessa siffror inte så stor betydelse. Det vore därför av intresse att till nästa år få ett av departementschefen uppgjort förslag till personalplanering under de närmaste åren. Detta var, herr talman, de två reservationerna vid punkten 21. I punkten 22, som herr talmannen meddelat att vi kan diskutera redan i detta sammanhang, gäller det ett ökat anslag till omkostnader för den lokala polisorganisationen, vilket skulle betingas av ett bifall till det förslag som framställts i reservationen a vid punkten 22. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna vid punkten 21.
Herr talman! Det finns många reservationer fogade till detta utskottsutlåtande, men jag skall endast uppta tiden med att något beröra punkten 21, som gäller antalet nya polistjänster. Helt naturligt har jag inget att invända mot vad herr Kaijser nyss har uttalat, men detta är ju en så viktig och betydelsefull fråga att det kanske kan vara berättigat att anföra några ytterligare synpunkter. Det har redan vid många tidigare tillfällen vid årets riksdag talats om polisens ställning.

När vi nu på nytt har tillfälle att diskutera polisen och därtill hörande frågor gör vi detta mot en ännu mörkare bakgrund än tidigare. Jag åsyftar helt naturligt de nyligen inträffade polismorden, polisöverfallen och den stora stöldligans härjningar. Till denna mörka bakgrund hör även de demonstrationer som förekommit speciellt mot en stormakt, Förenta staterna, något som också herr Kaijser har berört. Man har bränt och på olika sätt vanhedrat denna stormakts flagga, och en person har slagit sönder glasrutor för 50 000 kronor på den amerikanska ambassaden. Detta är företeelser som rent politiskt avsevärt bidrar till att förstöra vårt anseende och som skadar de svenska intressena i USA. Även mot sådana händelser måste ordningsmakten vara rustad att med kraft ingripa. Det är enligt min mening i dag lät tare än någonsin att hävda uppfattningen att resurserna att ingripa mot brottslingarna, fienden i vårt eget land, behöver förstärkas. Det behövs en kraftigare förstärkning på detta område än vad regeringen och utskottsmajoriteten föreslår. Utskottets uttalande att den totala ökningen av brottsligheten under 1966 inte varit lika markant som tidigare under 1960-talet får man säkerligen liksom den bakomliggande statistiken betrakta med stor försiktighet. Det finns helt säkert en betydande dold brottslighet, som inte blir känd därför att uppklaringsprocenten är så låg. Vad som är verkligt oroande är förhållandet att uppklaringsprocenten är sjunkande samtidigt som brottens antal ökar. Stockholmspolisen hade den 1 september 1966 en arbetsbalans på 13 000 brott, vilket talar sitt tydliga språk. Det verkligt allvarliga i brottsutvecklingen är enligt min mening, såsom jag redan framhållit, inte bara brottens antal och frekvensen av de grova våldsbrotten, utan det är att polisen inte kan hålla takten med brottsligheten. Samtidigt som brottens antal ökat allvarligt under de senaste tio åren har alltså uppklaringsprocenten sjunkit, och den är när det gäller egendomsbrotten mycket låg, framför allt i Stockholm. Det råder i år, liksom förra året, inte fullständig enighet om hur stora anslag som skall ställas till polisens förfogande. När dessa anslag förra året diskuterades uttalade jag att högerpartiet inte brukar lägga fram förslag som leder till direkt ökade statsutgifter när dessa är så stora som de nu är och när det statsfinansiella läget är så allvarligt. Bortsett från vårt yrkande om försvarsanslagen är vårt förslag om 200 nya polistjänster i år det enda yrkande i våra partimotioner som leder till direkt utgiftsökning. Detta bör dock säga en del om vilken betydelse vi tillmäter en förstärkning av polisen. Nu har utskottsreservanterna träffat en kompromiss som innebär att medan vi föreslog sammanlagt 200 tjänster utöver regeringens förslag så omfattar reservationen bara 100 polistjänster och 25 kontorstjänster. Men så mycket mer kan man då tycka att utskottet kunde ha blivit enigt om detta förslag. Säkert kan det frågas: Vad betyder 100 eller 200 ytterligare tjänster, då polisdistrikten och länsstyrelserna begärde nära 3000 och rikspolisstyrelsen 969 nya tjänster? Ja, det kan vara riktigt att reservanternas förslag inte betyder så mycket i det stora sammanhanget. Men i förhållande till regeringens och utskottsmajoritetens förslag om 250 nya tjänster är det ändå en förbättring. Och de partier som står bakom reservationen har därmed visat sitt stora intresse för ökning av antalet polistjänster och en bättre ordning än det nu är i vårt samhälle. När det ändå har hänt så mycket sedan vi sist diskuterade antalet polistjänster, måste man vara förvånad över att inte enighet har kunnat uppnås omkring motionärernas och reservanternas mycket måttliga krav.

Det har, som en tidning skrev för någon vecka sedan, på senare tid varit en god marknad för brottslingarna. Men därmed har jag inte riktat och vill inte på minsta sätt rikta någon kritik mot polisen, som sammanlagt fått finna sig i en övertidstjänstgöring under 1966 på 2 miljoner timmar, såsom här redan har nämnts. Detta övertidsarbete svarar mot 1000 tjänster. Vilken annan yrkesgrupp får arbeta på övertid i sådan utsträckning?

Vad som på ett alldeles särskilt sätt har upprört sinnena under de senaste månaderna är Handen-morden och den stora stöldligans härjningar. Att en psykiskt sjuk människa, som spårat ur och blivit en rå och hänsynslös gangstertyp, kan skjuta ihjäl en eller flera människor när han blir desperat är kanske någonting som det inte går att hindra. Men i vårt välordnade samhälle är det någonting fullständigt oförklarligt, att denna stöldliga har kunnat operera under två års tid med uppsamlingslokaler i olika delar av landet. Vad stöldligans grosshandelsrörelse har omsatt blir troligen aldrig helt klarlagt. Det varulager ligan samlat ihop, och som polisen har svårt att finna lokaler till, har enligt uppgifter i tidningarna ett värde av 1 miljon kronor. Den hade för avsikt att med stulna bildelar och stulna verktyg starta bilverkstad och börja sälja av stöldgodset, även på export, och främst då stulna vapen. Ingen behöver undra på att människor överallt ute i landet frågar hur detta kunnat inträffa. Här ser vi enligt min mening följderna av den låga uppklaringsprocenten. Hade polisen varit bättre bemannad och haft mera tid att arbeta med att klara ut egendomsbrotten, de många och stora stölderna, hade med stor sannolikhet Handenligan blivit spräng långt tidigare och det stora morddramat i detta fall aldrig inträffat. När till varje pris polisens möjligheter till den förstärkning den behöver skall bromsas, anser jag att en betydande del av ansvaret skall läggas på regering och riksdag för händelser av detta slag som inträffar. Till sist, herr talman, en annan sak. Narkotikamissbruket, som också berördes av herr Kaijser, sveper med allt större fart över landet. Det gäller inte bara Stockholm och de större städerna. De senaste veckorna har vi fått rapporter genom radio, TV och press hur lätt det är att köpa dessa farliga gifter. I regel finns det, har det sagts, i de större städerna försäljare i skolgårdarnas omedelbara närhet. Är det denna ordning vi skall ha i vårt land att individer skall få tillhandahålla dessa farliga, nedbrytande gifter i skolans omedelbara närhet, gifter som är lätta att få tag i och som kanske förstör och gör hela livet meningslöst för vissa ungdomar? Här har polisen en jätteuppgift: att försöka få bort narkotikaagenterna av olika grader. Narkotikaprobiemet må diskuteras hur mycket som helst, det må dröja aldrig så länge innan något positivt och effektivt händer, men kan man inte få tillgången på dessa hemska gifter under kontroll, kommer narkotikaolyckorna bara att öka och bli allt större för varje månad och år som går. När polisen gör ett stort pådrag — det må gälla en tillfällig effektiv och stark trafikkontroll, det må gälla infångande av avancerade bovar — har det konstaterats att den hittar en hel del annat, som man egentligen inte är ute och söker efter. Från ledande polishåll har det sagts att man mera måste kunna anordna stora razzior, ty de ger goda resultat. Detta är säkert riktigt. Jag tror dock inte att det är tillräckligt med ett eller annat stort pådrag vid den eller den tidpunkten. Vi måste ha en bättre och starkare bevakning, så att de som är ute i otillåtna och brottsliga ärenden får den behandling, som regering och riksdag beslutat. Vad är det för mening att stifta lagar, om inte lagarna skall följas. ännu har vårt land inte blivit så fattigt, att vi inte har råd att hålla oss med ett starkare försvar för den enskilde individen och för samhällets gemensamma intressen. Herr talman! Jag ber att få instämma i det yrkande som redan har framställts av herr Kaijser.

Herr talman! Först ber jag att i stort sett få instämma i vad herr Kaijser här anfört. Han har ju framför allt lagt fram det statistiska underlaget för det mycket stora behovet av en utökning av vår polispersonals stat, något som vi anser vara erforderligt. Den personalstat, som vi här diskuterar, bör bedömas med hänsyn till dess arbetsuppgifter. De består främst dels av övervakningsverksamhet, särskilt av trafiken, och dels av utredningsverksamhet, särskilt av den omfattande brottsligheten inom landet. Såväl trafiken som brottsligheten har under senare år höggradigt ökat. Det är därför som också personalen på denna stat behöver ökas i relation till detta. Vi skall komma ihåg att den totala brottsligheten visserligen inte ökade lika markant 1966, jämfört med 1965, som tidigare under 1960-talet, och det är glädjande. Men antalet svåra våldsbrott har fortsatt att öka med över 1 000 brott om året, och det innebär ju närmast en «accelererande ökning. Brotisligheten har också inriktats på grövre och mera svårutredda brott, och det tråkiga är, att uppklaringsprocenten sjunker. År 1965 var man nere i 19,5 procent i genomsnitt för hela landet. I storstäderna är emellertid uppklaringsprocenten lägre, och ännu lägre är den när det gäller de s.k. tillgreppsbrotten. Beträffande dessa brott var uppklaringsprocenten i Stockholm endast 9 procent. Detta ter sig särskilt allvarligt eftersom biltillgreppen är en mycket stor grupp, och de är ju ofta inkörsporten till annan kriminalitet för många ungdomar. Dessutom utgör den som stjäl bilar ofta en trafikfara. Trafikolyckorna visar samma stegringskurva som brottsligheten, och antalet personskador under det sista statistiskt undersökta året passerade 25 000. Det är detta, brottslighetens ökning och den sjunkande uppklaringsprocenten liksom det växande antalet trafikolyckor, som gör att polisväsendet är i behov av en snabb utbyggnad. Som herr Kaijser anförde är det ju så att av de från början begärda närmare 3000 tjänsterna — noga taget hade de lokala polismyndigheterna, som herr Kaijser nämnde, begärt 2 864 — ansåg länsstyrelserna det motiverat med 2 785. Trots att rikspolisstyrelsen sedan prutat väsentligt, har departementschefen prutat ner ända till 250 tjänster, därav 197 egentliga polistjänster. Inte någon annan personalstat har behandlats så hårt beträffande begärd upprustning. Därtill kommer att anslaget för den extra personalen och den tillfälliga arbetskraften också väsentligt reducerats. Från av rikspolisstyrelsen begärda 380 tjänster har departementschefen tagit med bara 50, detta trots att — som herr Kaijser anförde — vi har över 2 miljoner arbetstimmar i övertid om året. Som försvar för nedprutningen har anförts det statsfinansiella läget och den allmänna restriktiviteten inom hela statsförvaltningen beträffande inrättandet av nya tjänster i år. Mot dessa principiella synpunkter kan anföras, att behovet inom olika sektorer av statsförvaltningen är mycket olika och att alla dessa sektorer måste bedömas med hänsyn till utvecklingen och det föreliggande behovet inom varje sektor. Nu har restriktiviteten beträffande polisväsendet och nedprutningarna va rit mycket större än beträffande någon annan statlig personalkader. Resultatet är naturligtvis, att vi fortfarande får dras med mängder av ouppklarade brott och att trafikövervakningen fortfarande är bristfällig med ett mycket stort antal trafikolyckor som följd. Försummelser på ett håll får ju alltid samhället och dess invånare betala på ett annat, och någon nationalekonomisk vinst av besparingarna av sådan art som denna uppstår aldrig. Polisväsendet har länge av ekonomiska skäl varit satt på sparlåga, som det kallas. Snålheten på rättsvårdens område har dock ekonomiskt på lång sikt varit synnerligen missriktad, ty om vi hade haft så god ordning här i landet att alla visste att utsikten för en brottsling att ungå lagföring och påföljd var ringa, så skulle vi ha haft mindre brottslighet. Detta skulle betyda både lägre kostnader för rättsväsendet och mindre förlust av effektivt arbete. I båda avseendena är det fråga om väldiga belopp. Den nuvarande eftersläpningen i brottsutredningar gör också dessa mycket besvärligare och dyrare för samhället i alla avseenden. Den paradoxala sanningen är att om statsmakterna i tid hade offrat mera på polisväsendet, hade vi i dag inte behövt så många poliser, ty brottsligheten i Sverige skulle ha varit mycket lägre, och nationalekonomiskt skulle det vara en kolossal vinning. Det är på samma sätt som när vi bygger ut vår sjukvård. Då får vi mindre sjuklighet i landet; det vinner vi nationalekonomiskt på. Vi får färre invalider, färre antal arbetsoföra, även om vi inte tänker på den humanitära sidan av saken, nämligen att lidandet minskar. Det är precis parallella saker här också. Sparar vi på ett område på ett oklokt sätt, kostar det samhället desto mer på ett annat. Herr talman! Jag ber också yrka bifall till reservationerna b till punkt 21. att få a och

Herr talman! Med stort intresse har jag lyssnat till de tre talare som haft ordet. Det har varit något av brottets filosofi, som de har lagt ut här. Särskilt herr Sveningsson var ju mycket angelägen att påminna om hur brottsligheten har förgrovats, hur uppklaringsprocenten har minskats, hur svårt och besvärligt det är för polisen och hur allvarligt det är för samhället, och herr Edström för in även nationalekonomi i resonemanget. Det är alltså ett rikt fält att diskutera, men jag skall söka att begränsa mig och inte alltför vidlyftigt ge mig ut på de områden som företrädarna här i talarstolen har varit ute och promenerat på.

Det har redan sagts — jag tror det var av herr Kaijser — att statsutskot tets tredje avdelning har gjort vissa studiebesök hos polisen. Vi fick då bl.a. det intrycket att en del av de källarinbrott, cykelstölder och annat som begås är av den beskaffenheten att de svårligen kan klaras upp, om det inte även blir en medverkan från allmänheten. Det är tråkigt att den gamla aversionen mellan allmänhet och polis på många håll har börjat att ånyo breda ut sig, vilket gör det svårare för polisen att klara sitt arbete. När det gäller de grövre brotten måste vi erkänna, att polisen har lyckats mycket bra. En rad av de synnerligen svåra och upprörande brotten på sistone har polisen lyckats klara upp på ett mycket förnämligt sätt; till all heder för polisen. Här är väl alla överens om att en del åtgärder, varigenom nya möjligheter har ställts till förfogande, har varit bidragande. Polisen har undan för undan fått nya verktyg, så att säga, i sin tjänst. Genom att man på olika sätt bevakar vissa områden här i Stockholm, har det blivit lättare för polisen att klara ut en del saker. Herr Kaijser framhöll att om mar rensar innerstaden, så flyttar de kriminella elementen längre ut i environgerna.

Det är klart att man kan ha olika uppfattningar om vad som är riktigt beträffande antalet poliser, men här har år efter år skett en ökning, samtidigt som polisen fått större resurser än tidigare. En gång i världen var det ju angelägnast att en polis var stor och stark, nu skall han kunna behärska en del instrument, en del motordrivna åkdon och annat, och genom denna utrustning har hans arbetskapacitet avsevärt ökat. I det förslag vi nu behandlar angående den lokala polisorganisationen föreslår Kungl. Maj:t en ökning med 250 tjänster, varav 200 polismannatjänster. Detta förslag har utskottsmajoriteten godtagit. Reservanterna vill ha ytterligare 125 tjänster, varav 100 polismannatjänster. Arbetstidsförkortningen, som inträder den 1 januari 1968, innebär, som reservanterna mycket riktigt anfört, ett arbetstidsbortfall motsvarande cirka 400 tjänster. Totalt sett i tid räknat för hela budgetåret uppvägs detta av det tillskott på cirka 200 polistjänster, som Kungl. Maj:t har föreslagit. Men under den del av nästa budgetår då arbetstidsförkortningen verkar är givetvis förstärkningen inte så stor att tidsbortfallet kompenseras. Det är önsk värt att en sådan kompensation kommer i nästa års statsverksproposition. Som framgår av utlåtandet har utskottsmajoriteten kunnat godta Kungl. Maj:ts förslag på grund av att betydande förbättringar möjliggörs på materialsidan, vilka både ger standardförbättringar och möjligheter att nå rationaliseringsvinster. Bland annat sker en förstärkning av anslaget till inköp av motorfordon m.m., och medel beräknas till en komplettering av datamaskinanläggningen. Vidare påbörjas en utbildningsreform som spänner över hela fältet och som medför att utbildningskostnaderna för nästa budgetår mer än fördubblas. Det kanske kan inskjutas här — fast det kommer i en senare punkt — att nästan alla de utskottsledamöter som har undertecknat de reservationer, som är knutna till det förslag vi nu behandlar, vill minska anslagen till uppförande av polishus med 20 miljoner kronor. En del av reservanterna vill alltså inte ställa resurser i lokalavseende till polisens förfogande. Någon talare nämnde här om utvecklingen i Stockholm för polisväsendet. Under de två senaste åren har ökningen av polispersonalen varit 70 respektive 100 tjänster. Antalet för nästa år är ännu inte bestämt. Det har under senare år kommit motioner med begäran om ytterligare ökning av polispersonalen i Stockholm. Utskottet har därvid varje gång påvisat, att tillgång på färdigutbildad personal inte har funnits. Vid utgången av budgetåret 1966/67 beräknas det i bästa fall i stort sett bli balans mellan befintliga tjänster och färdigutbildad personal, något som utskottet förutspådde i sitt yttrande förra året. Stockholm har haft en god rekrytering under 1966, och läget är avsevärt förbättrat. Även om rekryteringsläget är gott, torde det emellertid fortfarande förhålla sig så, att om ej färdigutbildade från landsorten söker sig hit, möjligheten att få nya tjänster besatta är re lativt begränsade under nästa budgetår. Denna bedömning har gjorts med utgångspunkt från att det antal polisaspiranter i Stockholm som blir färdigutbildade till mars månad nästa år kan komma i tjänst. Men de finns inte tillgängliga nu, när, som en del menar på, de skulle behöva sättas in. Här är det tillgången av sökande som har försvårat situationen i fråga om de tjänster som finns men icke besatts. Det gäller för Stockholms del att i första hand besätta dessa tjänster. När det är gjort, kan i varje fall den organisation som finns för Stockholm fullgöra sitt arbete på ett mer tillfredsställande sätt än vad den i dag kan. Beträffande de två övriga storstäderna, Göteborg och Malmö, har rekryteringsmöjligheterna «varit bättre. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Birger Andersson har sagt att opponenterna har talat om »brottets filosofi». Vi har nog i dag mera talat om brottets ekonomi. Däremot kan jag hålla med honom om att det vore mycket tacknämligt, om vi här i riksdagen och där vi verkar i det offentliga kunde hjälpa till att minska aversionen mot polisen. Det är också viktigt att det klankande på polisen, som sker i en del av vår press, bleve litet mindre uttalat. Det allra minsta polisen gör, som kan synas något tveksamt, skrives upp med stora bokstäver och göres stora rubriker om, även om realiteten bakom, när sedan dementien kommer med fin stil på sista sidan några dagar senare visar att det inte var något att tala om. Däremot kan jag inte hålla med herr Birger Andersson om att det skulle kunna uppstå brist på kompetent personal, om alla dessa lediga tjänster tillsattes, och att det är därför man hesiterar. Skulle tjänsterna ej kunna tillsättas, kostar det ju ej samhället något. Men jag rädes för att vi inte skulle få kompetent personal, även om ytterligare ett hundratal tjänster inrättades. Det väsentliga problemet är att vi har så dålig uppklaringsprocent när det gäller grövre brott. Det är kanske mindre betydelsefullt när det gäller tillgreppsbrotten, mer väsentligt är att även för de grova brotten uppklaringsprocenten är låg. Det är fortfarande en lång rad mord och andra svåra brott, som är ouppklarade. Handenmorden visade väl om något detta, då denna liga kunnat verka i två år utan att upptäckas. Det är inte bra, att vi har det på sådant sätt i vårt land. Och det värsta är, att det blir sämre och sämre — och då skall man samtidigt enligt regeringens förslag reellt minska poliskåren. Den utökning vi nu får innebär ju, med hänsyn = till — arbetstidsförkortningen, icke någon utökning utan tvärtom en minskning.

Herr talman! Herr Birger Andersson sade, att det framför allt var jag som talade om »brottets filosofi». Jag känner mig på intet sätt skickad att göra några filosofiska utläggningar, med tanke på den utbildning som jag har före riksdagsmannauppdraget. Nej, jag tyckte det var mycket vardagliga händelser, som jag berörde. Uppgifterna om ati brotten har förgrovats och att uppklaringsprocenten har sjunkit har jag hämtat ur justitieministerns proposition, och de tarvar inte några filosofiska utläggningar. Utskottets representant uppgav att man har varit hos polisen och fått vissa uppgifter och att man undersökt vad det är för brottslig verksamhet, som av brist på arbetskraft inte på lång tid blir föremål för utredning. Resonemanget att detta inte har så stor betydelse, tycker jag är litet riskfyllt. Jag försökte i mitt första anförande belysa, Anslag till lokala polisorganisationen vart det leder hän om man inte har arbetskraft tillräckligt för att klara upp egendomsbrotten i större omfattning än som nu sker. Man har svårt att fylla polistjänsterna här i Stockholm — rekryteringen går inte bra, heter det. Jag har fått andra informationer. Man säger att det är inga särskilda bekymmer med detta. I en så stor kår som denna måste det vara en viss avgång och vissa vakanser, men om man får tillåtelse att utbilda mer personal, tror man att man kan klara uppgiften att få tjänsterna tillsatta. Även utskottet kan anses ha en välvillig inställning och en uppfattning, som åtminstone i ord väl sammanfaller med reservanternas, då utskottet skriver: »Antalet svåra våldsbrott har emellertid fortsatt att öka, och brottsligheten har dessutom inriktats på mera svårutredda brott. Utskottet anser det synnerligen angeläget att polisen har resurser för att med kraft möta denna utveckling och för att även i övrigt kunna fullgöra sina uppgifter.» Men utskottets majoritet vill ju inte dra konsekvenserna av detta uttalande! Ökningen av de personella resurserna med 250 tjänster betyder i verkligheten ingen ökning alls — på grund av den arbetstidsförkortning som har genomförts. Om det är en viss avgång från polisen därför att vederbörande söker sig till andra uppgifter, så kan ju den hårda övertidstjänstgöring som förekommer också inverka en del, och det vore betydelsefullt att det blev en ändring i detta hänseende. Vidare tycker jag att man från både regeringens och utskottets sida borde ta litet mer hänsyn till rikspolischefens och rikspolisstyrelsens förslag, som är något helt annat än vad utskottet här föreslår.

Herr talman! Det var bara en liten detalj i herr Birger Anderssons uttalande jag skulle vilja invända mot. Han påpekade att uppklaringsprocenten var god när det gällde de grova brotten. Det är riktigt i fråga om polismorden och en del andra mord, som upprört oss alldeles särskilt. Men i statistiken från 1965 finner man också 23 fall av misshandel med dödlig utgång med en uppklaringsprocent av endast 43. I en annan rubrik finner man övrig misshandel med dödlig utgång, 91 fall och en uppklaringsprocent av 62. Jag tycker inte det är så bra siffror. De visar tvärtom att man behöver anstränga sig ytterligare, och det är för mig ytterligare motiv till att understryka behovet av mera personal än vad som föreslås i propositionen.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

Jag kan tillfredsställa herr Sveningsson genom att hålla med honom om att han inte är någon filosof i brott, så kanske han blir nöjd — man skall ju tillmötesgå människors önskemål. Men varför uttalar herr Sveningsson en viss förvåning Över att utskottsmajoriteten ställer sig förstående till önskemål om att polisen skall få tillräckliga resurser? Varför skulle vi inte göra det? Det är väl ingen som helst skillnad mellan reservanterna och oss i fråga om att önska polisen inte bara resurser, utan även allt stöd. Däremot har vi skilda meningar i fråga om vad vi inom ramen för samhällsekonomien har möjligheter att öka utgifterna med, på detta område liksom på andra områden. Vi har trott, att med det förslag som här föreligger skall polisen i varje fall kunna klara sina uppgifter bättre än förut, inte minst beroende på större materiella resurser, förbättrad utbildning och därmed en kvalitativt sett bättre rustad poliskår.

Herr talman! Som flera talare tidigare framhållit, är det en mycket väsentlig fråga som riksdagen har att ta ställning till under denna punkt på andra huvudtiteln. Det gäller i vilken utsträckning vi bör och kan bygga ut den lokala polisorganisationen från och med nästa budgetår. Det är självklart, att man kan ha olika meningar om denna sak, även om jag tycker att man inte behöver tillgripa sådana brösttoner som herr Sveningsson gjorde. En sak får man dock inte glömma, när man diskuterar förstärkning av polisorganisationen: antalet tjänster som poliser och biträden är inte ensamt avgörande. De åtgärder som erfordras för att förstärka polisen får inte ses isolerade. I statsverkspropositionen föreslår regeringen i punkt efter punkt en hel rad av åtgärder, som tillsammantagna innebär en kraftig förstärkning och effektivisering av = polisorganisationen. För några minuter sedan har kammaren på regeringens förslag beslutat en väsentlig omläggning av polisutbildningen. Förbättringen av denna utbildning bör ses som ett väsentligt led i ef fektiviseringen av polisverksamheten. När man skall bedöma de insatser som har gjorts för att stärka polisen i dess kamp mot brottsligheten, skall man inte bara räkna antalet tjänster utan också se på de åtgärder som i övrigt har vidtagits. Polisutbildningsreformen spelar här en stor roll. Det gäller att så effektivt som möjligt utnyttja den arbetskraft, som står till förfogande, vilket i väsentlig grad sker genom en förbättrad utbildning av personalen. Jag vill även framhålla att ett intensivt rationaliseringsarbete pågår inom olika områden av polisväsendet, men att detta arbete delvis är av sådan art att det inte ger utslag i arbetskraftsbesparingar omgående utan först på något längre sikt. Jag tänker främst på den omläggning av registerverksamheten och vissa andra rutiner för databehandling, som har redovisats i statsverkspropositionen och som kammaren redan har anvisat medel till. Redan nu har effektiviteten kunnat ökas och en arbetskraftsvinst kunnat ske, men de största vinsterna i detta avseende kommer att inträffa längre fram. När det gäller tekniska hjälpmedel har en kraftig upprustning skett i samband med förstatligandet och under tiden närmast därefter. Herr Kaijser pekade på några av de åtgärder som har föreslagits. Jag skall be att få fullständiga hans uppräkning.

Det har vidare begärts medel för anskaffande av bandspelare och andra maskinella hjälpmedel, och man har begärt väsentliga anslag för en upprustning av polisens lokaler. Den personalförstärkning som har föreslagits av regeringen skall ses mot bakgrunden av de rationaliseringsåtgärder, som redan har vidtagits och som har föreslagits i årets huvudtitel. Herr Edström säger, att inte någon personalstat har behandlats så illa i detta avseende som den lokala polisorganisationen har behandlats i årets huvudtitel. Låt mig då nämna, att förslaget emellertid innebär en ökning av antalet tjänster med i det närmaste 300 stycken. Det innebär i sin tur, att en femtedel av de tjänster som innefattas 1 den utvidgning av samhällsverksamheten, som föreslås i årets statsverksproposition, tillfaller polisväsendet. Den ökning som reservanterna föreslår under detta anslag är för övrigt inte större än de extra kostnader, som per år räknat åsamkas polisväsendet genom den förstärkning av bevakningen vid en ambassad som vi efter ett attentat för någon tid sedan har nödgats sätta in. Med anledning av vad som i reservationen har sagts om planeringen av upprustningen av polisen vill jag framhålla, att rikspolisstyrelsen för närvarande håller på att samla in de erfarenheter som har vunnits av den nya organisationen och av polisverksamheten över huvud taget efter förstatligandet. Härigenom kommer underlag att skapas för det fortsatta arbetet. Förbättringar kan säkerligen ske på åtskilliga punkter, men man måste ha klart för sig att polisorganisationen och dess verksamhet alltid måste anpassas till de krav samhället ställer på den. Samhället är föränderligt och i samma mån måste polisverksamhetens former kunna förändras. Såsom flera talare har framhållit här förut, har brottsligheten visat märkbara tendenser till att bli allt grövre och mera hänsynslös. Användning av vapen i samband med brott har blivit allt vanligare. Vi har alla de upprörande morden i Handen i friskt minne. Sådana brott kräver kraftfulla och kon Ett annat område där koncentrerade insatser är av stort värde är trafikövervakningen. Den s.k. Mälardalsundersökningen och de återkommande samlade trafikövervakningsaktionerna ger belägg för det. Det är självfallet att erfarenheterna från utredningen av Handenmorden och av andra brott som har förgreningar över stora delar av landet och från de koncentrerade trafikövervakningsinsatserna måste tillvaratas i de fortsatta strävandena att helt anpassa polisorganisationen till de nya krav som i dag ställs på den. Av särskilt intresse är frågan om man, med hänsyn till att brotten tenderar att bli allt svårare och förgrenar sig över större delar av landet, bör mera inrikta sig på centralt ledda aktioner med deltagande av specialiserad och särskilt utbildad personal. Skall vi kunna komma till rätta med dagens grova, rörliga brottslighet, får inte formella gränser eller formella kompetensfrågor lägga hinder i vägen för den nödvändiga samverkan. Jag räknar med att resultatet av rikspolisstyrelsens uppföljning i väsentliga delar skall föreligga i sådan tid att det kan bedömas och föranleda förslag till nästa års riksdag.

Herr talman! Det var intressant att höra justitieministerns framställning av sina synpunkter. Jag ifrågasätter emellertid, om inte rikspolisstyrelsen, när den kom med sina äskanden, hade reda på de ändringar som skulle föreslås i fråga om utbildningen. Inte heller kunde väl styrelsen vara okunnig om de tekniska förbättringar som hade begärts. Ändå bad rikspolisstyrelsen om 969 nya tjänster, varav något över 700 polistjänster. Justitieministern sade också, att det lilla vi hade begärt i reservationen var bara den ökning som krävs för att be vakningen av den amerikanska ambassaden skulle kunna ske på ett riktigt sätt. Det visar enligt min mening att det skulle vara större fog för den ökning, som vi hade begärt motionsvis, än den som vi stannat vid i reservationen — motionsvis föreslog vi ju en ökning med 150 polistjänster utöver vad departementschefen hade föreslagit. Om justitieministern på den punkten ville komma med något slags argumentering, så var det väl en argumentering som talade för reservationen snarare än motsatsen.

Herr talman! Jag ber också få tacka justitieministern för hans analys av läget, men jag vill i likhet med herr Kaijser påpeka, att allt det som anförts om upprustningen visste väl rikspolisstyrelsen när den lade fram sitt förslag. Jag vill också erinra om att den upprustning, som riksdagen nu behandlat i enlighet med departementschefens förslag, innebär en höggradig prutning på vad rikspolisstyrelsen begärt i fråga om denna upprustning. Vad beträffar punkten rikspolisstyrelsens omkostnader hade ju styrelsen begärt över 3 miljoner kronor. Departementschefen föreslog och riksdagen beviljade bara 2,1 miljoner. Under punkten polisverkets inköp av motorfordon m.m. räknade rikspolisstyrelsen med att det erfordrades 54,4 miljoner kronor för budgetåret. Riksdagen beslöt i enlighet med departementschefens förslag 25,6 miljoner, och därvid finnes en mängd strukna saker som hade ännu mera effektiviserat polisverksamheten, om rikspolisstyrelsen hade fått vad den önskat. Styrelsen hade t.ex. begärt 44 snöscooters, av vilka inte en enda beviljats. För underhåll och drift av motorfordon hade rikspolisstyrelsen begärt en ökning av anslaget med över 17 miljoner kronor. Vi har beslutat bara 4,9 miljoner, enligt departementschefens förslag. Upprustningen var självfallet höggradigt behövlig och välkommen, men vi har inte alls genomfört den upprustning som rikspolisstyrelsen ansett nödvändig.
Herr talman! Både herr Kaijser och herr Edström har hävdat, att rikspolisstyrelsen redan när den avgav sina petita skulle ha känt till att det skulle genomföras en kraftig upprustning på den tekniska sidan och en omläggning av utbildningen, vilket skulle effektivisera polisverksamheten. Nej, det kan den inte gärna ha vetat, eftersom den inte kunde känna till hurudan utgången av budgetbehandlingen skulle bli. Det var nog endast en ganska liten krets, som vid denna tidpunkt hade en känsla av hur hårt och stramt budgetarbetet skulle bli. Detta är alltså inte något skäl för att man inte skall ta hänsyn till de åtgärder som har föreslagits vid sidan om ökningen av antalet tjänster. Herr Edström räknade vidare upp en hel del anslag, som han påvisade inte hade höjts lika mycket som rikspolisstyrelsen begärt. Nej, detta är en alldeles följdriktig åtgärd. Anslaget för inköp av motorfordon står t.ex. helt i relation till antalet tjänster: blir det ett mindre antal tjänster blir det också ett mindre antal fordon. Vi har ingen anledning att lägga oss till med något stort lager av bilar bara därför att bilhandeln haft dåliga konjunkturer en tid. Herr Kaijsers resonemang beträffande kostnaderna för ambassadbevakningen torde i viss mån grunda sig på en missuppfattning. Jag gjorde endast en jämförelse med de extra kostnader som vi får betala för denna bevakning. Jag sade inte att vi saknade personal till den.

Herr talman! I de reservationer, som har avgivits till statsutskottets utlåtande nr 2 i vad gäller fångvården, betecknas den som »ett eftersatt vårdområde». Till stöd för detta påstående anförs att 70—75 procent av de anstaltsintagna återfaller i brott efter anstaltstiden. Jag vet inte vad reservanterna grundar dessa sifferuppgifter på. Det finns nämligen tyvärr inte någon återfallsstatistik här i landet. Uppläggningen av en sådan statistik förberedes, men det omfattande arbete som sådana undersökningar innefattar har ännu inte kommit i gång. Varken reservanterna eller någon annan kan alltså nu ha en säker uppfattning om hur stor del av anstaltsklientelet som recidiverar efter frigivningen. Även om det skulle vara så, att den faktiska återfallsprocenten är hög, behöver detta inte vara något belägg för att kriminalvården fungerar dåligt. Frivårdsklientelet är för närvarande fyra gånger så stort som antalet intagna på fångvårdsanstalt. Det finns anledning anta, att dessa proportioner kommer att ytterligare förskjutas till frivårdens förmån. När antalet frivårdsfall sålunda ökar i förhållande till antalet anstaltsintag na, blir det, generellt sett, det farligaste, mest rymningsbenägna och mest svåranpassade klientelet som tas om hand på anstalterna. Endast om man ställer alldeles orimliga effektivitetskrav på anstaltsvården, bör man under sådana omständigheter kunna se återfallssiffrorna för de frigivna som ett mått på denna vårds effektivitet. Hur förhåller det sig då med vården på fångvårdsanstalterna? Det finns anledning ställa den frågan inför de kritiska synpunkter, som kommit till uttryck i utskottsreservationen, och i den allmänna debatt om kriminalvårdsfrågor, som har pågått under någon tid. De intagnas förhållanden på anstalt är reglerade framför allt i den s.k. behandlingslagen som trädde i kraft den 1 januari 1965. Bestämmelserna i denna lag är med vissa jämkningar, huvudsakligast av redaktionell art, desamma som i en tidigare lag om verkställighet av frihetsstraff. Denna verkställighetslag byggde på ett betänkande av strafflagberedningen. När verkställighetslagen trädde i kraft den 1 juli 1946, var dess regler om fångars rättsställning och behandling på anstalt de humanaste och generösaste som fanns i världen. De faktiska förhållanden som verkställighetslagen reglerade har i mycket förändrats på de tjugo år som har gått sedan lagens tillkomst. Utvecklingen inom kriminalvården har verkligen inte — som dess kritiker gärna vill göra gällande — stått stilla. De allmänna attityderna mot lagöverträdare och anstaltsintagna är väl också andra i dag än för tjugo år sedan, Tiden har därför ansetts mogen för en översyn och modernisering av behandlingsreglerna. En särskild utredning har som bekant tillsatts för detta ändamål. Det skall emellertid framhållas att det rättsskydd för de intagna och de garantier mot personalövergrepp och <myndighetsmissbruk som redan vår nuvarande lagstiftning innefattar alltjämt saknar motsvarighet i de flesta andra länder. Förnyelsen av anstaltsbeståndet pågår sedan flera år tillbaka. I den mån nya anstalter blir färdiga är det meningen att de gamla fängelserna och jordbrukskolonierna skall läggas ner. De mest nedslitna platserna på Långholmen har avvecklats i dagarna och de intagna har förts över till nya avdelningar på anstalten i Kumla, Kritik har både nu och tidigare riktats mot denna anstalt och av den vård som där ges. Jag vill därför något uppehålla mig vid förhållandena på Kumlaanstalten. De gamla slutna fängelserna byggdes på sin tid med tanke på att de intagna skulle avtjäna straffet ensamma för sig själva i sina celler. När detta verkställighetssystem så småningom avskaffades och gemenskap infördes mellan de intagna, först under arbetstid och senare även under viss fritid, saknades på de gamla anstalterna de byggnadsmässiga förutsättningarna för att differentiera de intagna och dela upp dem på mindre grupper. Alla fick därför umgås med alla. Olägenheterna av denna mycket vidsträckta gemenskap är framträdande. Hänsynslösa och aktiva intagna med ledaregenskaper — »kungar» som det kallas på vedertaget anstaltsspråk — får lätt ett stort och inte önskat inflytande över sina medintagna. Detta försvårar eller omöjliggör vårdarbetet på anstalten. Företeelsen, som i den internationella litteraturen på området kallas »the terror of the inmates», är inte okänd i svenska fängelser. Kumlaanstalten är avsiktligt utformad så att den skall förhindra uppkomsten av sådana bindningar. Anstalten är stor. Den har 435 platser. Men den är uppdelad i ett flertal mindre arbetsställen och bostadsavdelningar. Både under arbete och under fritid lever de intagna tillsammans i en betydligt mer avgränsad gemenskap än vad som är fallet t.ex. på Långholmen. Detta ger en lugnare atmosfär över anstaltstillvaron och utgör den första för utsättningen för positiv påverkan på de intagna från <anstaltspersonalens sida. Det ingår också i systemet att enheterna skall vara så strängt isolerade från varandra som över huvud taget är möjligt. Den oinitierade besökaren, som inte känner bakgrunden till de anordningar som sålunda har vidtagits på Kumlaanstalten, förleds gärna att uppfatta de tekniska hindren för en mer obegränsad gemenskap mellan de intagna som meningslösa straffskärpningar eller trakasserier. Kritik har vidare riktats mot arten och omfattningen av de rymningshindrande säkerhetsanordningar som Kumlaanstalten har utrustats med, bl.a. den sju meter höga muren, Detta inslag i kritiken mot anstalten är kanske det som jag har svårast att förstå. Jag har tidigare under åren vid flera tillfällen — även i denna kammare — haft att besvara frågor om vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra rymningar från slutna fångvårdsanstalter. Allmänhetens oro på denna punkt har varit förklarlig och berättigad. När vi nu fått en modern anstalt som förefaller rymningssäker — så långt någon säkerhet i det avseendet är möjlig — invänds det att muren och de övriga rymningshindrande åtgärderna stör det terapeutiska klimatet på anstalten. Vi känner inte någon annan metod att skydda samhället mot gravt belastade, rymningsbenägna och ibland farliga människor som har begått brott än att ta hand om dem på en sluten anstalt. Det är möjligt att metoden kan anses primitiv. Men så länge något acceptabelt alternativ inte presenterats, lär vi vara tvungna att tillämpa den. Detta förefaller mig lika klart som att slutenheten på en sådan anstalt måste vara så effektiv att rymningar förhindras. Inte alla på Kumlaanstalten är presumtiva rymmare. Många vistas där av andra orsaker. Men för de intagna på anstalten som inte har några rymningsavsikter borde fixeringen till muren inte vara omöjlig att övervinna. Frågan om de personella vårdresurserna inom kriminalvården tas upp av reservanterna vid behandlingen av de olika avlöningsanslagen vid utskottsutlåtandet. Bl. a. begär reservanterna att man skyndsamt skall utreda om inte undersökningskapaciteten på de rättspsykiatriska klinikerna kan ökas genom att ytterligare psykiatrer anställs för att ta hand om vårdfallen. Såväl på anstalterna som inom frivården har behandlingspersonalen successivt förstärkts under senare år. Antalet assistenter har under den senaste femårsperioden ungefär fördubblats och är nu totalt 185. Ändå är det klart att vårdresurserna inte täcker de växande anspråken. Ett större antal läkare, pedagoger och socialarbetare skulle behöva engageras i vårdarbetet. Förstärkningarna av dessa personalgrupper måste därför fortsätta. Anslagen inom kriminalvården för nästa budgetår präglas av stark återhållsamhet. Kriminalvården fick i höstens strama budgetbehandling i någon mån stå tillbaka för andra samhällsbehov som bedömdes vara angelägnare. Avvägningen kan bli en annan för ett kommande budgetår. Det är emellertid, när det gäller de personella resurserna, inte bara en fråga om ökade anslag. Problemet är mer komplicerat än så och belyses bäst om jag nämner att av Kumlaanstaltens två läkartjänster och tre psykologtjänster ingen är besatt men att en av psykologtjänsterna uppehålls på förordnande. Kumlaanstalten har nyligen tilldelats en extra överläkartjänst. Det är min förhoppning att det skall bli möjligt att till anstalten knyta den psykiatriska sakkunskap som den så väl behöver. Men tillgången på psykiatrer, psykologer och i viss utsträckning även socionomer räcker inte till för att täcka de ökade samhällsbehoven. Det är oftast inte heller möjligt att göra någon objektiv angelägenhetsgradering de olika vårdområdena emellan. Förslaget om att ytterligare psykiatertjänster skall inrättas vid fångvårdsanstalterna för att friställa läkararbetskraft för det rättspsykiatriska undersökningsväsendet förefaller därför knappast vara en framkomlig väg. Problemet med att öka den rättspsykiatriska undersökningskapaciteten lär få angripas från andra utgångspunkter — kanhända genom en kombination av olika åtgärder. Reservanterna har framhållit behovet av ökad kriminologisk forskning och föreslagit en snabbutredning om ett särskilt behandlingsforskningsorgan, knutet till kriminalvårdsstyrelsen. Jag vill gärna vitsorda betydelsen av att den kriminologiska forskningen får tillfälle att ytterligare utvecklas här i landet. Jag tänker då både på vikten av grundforskning och på angelägenheten av att resultaten av olika påföljder och behandlingsmetoder blir föremål för särskilda undersökningar.

Jag är beredd att stödja ytterligare forskningsinsatser på detta område men är inte övertygad om att dessa bör låsas fast i de former som reservanterna föreslår.

Herr talman! Det är möjligt att det inte föreligger någon officiell statistik över återfallen vid våra fångvårdsanstalter, men även om det inte finns någon sådan officiellt utarbetad statistik så torde väl alla som arbetar inom fångvården ändå vara överens om och kunna vitsorda att återfallsprocenten är oroväckande hög. Det är klart att vi alltid måste räkna med återfall, men vi bör målmedvetet sträva efter att våra »gäster» vid fångvårdsanstalterna inte skall komma tillbaka. Detta måste vara ett av huvudsyftena i den målinriktade kriminalvård och fångvård som vi väl alla är överens om. Där kommer självfallet personalfrågorna in och framför allt behovet av ökad psykologisk expertis men också behovet av förbättrad utbildning över huvud taget av den personal som skall ha hand om detta känsliga och i många avseenden svårbehandlade klientel.

För övrigt skulle jag vilja säga att det torde vara få områden inom den allmänna vårdsektorn som under senare år varit föremål för så mycken debatt som kriminaloch anstalsvården i vårt land. Den debatten kan väl sägas ha varit i viss mån yrvaken och något förvirrad. Den enda säkra slutsats man kan dra av dessa meningsyttringar är att det råder en betydande oenighet om hur våra fångvårdsanstalter bör vara utformade, vad de skall tjäna för syfte och vilka behandlingsmetoder som bör tillämpas. På den materiella sidan — det är jag överens med departementschefen om — när det gäller byggande och utrustning av anstaltsbeståndet inom fångvården, har det skett och sker alltjämt en betydande utveckling. Detta hindrar inte att vi fortfarande har anstalter som är dåliga och olämpliga för sitt ändamål. Långholmen utgör i det avseendet ett exempel som vi alla väl känner till, men vi måste komma ihåg att en fullständig sanering av hela detta område är ett gigantiskt företag som kräver stora kostnader och som också tar tid att genomföra. När det gäller den materiella upprustningen föreligger planer utarbetade som kriminalvårdsstyrelsen och fångvårdens byggnadskommitté i samarbete avser att genomföra. Det är organ som är väl bevakade och föremål för glada tillrop från representanter för de mest skilda meningsriktningar om hur dessa uppgifter i olika avseenden bör lösas. När det gäller frågan om anstalternas utformning och funktion lika väl som i fråga om behandlingsformer, anstaltsrutiner och metodik finns det förvisso plats för olika uppfattningar. Diskussionen är här trevande och osäker på många punkter, vilket också har sina givna förklaringar. Den kriminologiska forskningen i vårt land har inte de resurser som skulle behövas för en fullständig genomlysning av denna invecklade problematik. Vi har därför i vår reservation tagit upp frågan om ett särskilt organ för behandlingsforskning inom kriminalvårdsstyrelsen.

Inte heller på detta område kan man nå omedelbara resultat, men vi måste ha målsättningen någorlunda klar för oss och vidta åtgärder för att anpassa de personella resurserna i olika behandlingsled så, att förutsättningar skapas för bättre resultat. I svensk kriminalvård i dag talar vi inte i första hand om internering och straff, vi talar om rehabilitering och vård. Därför gäller det också att söka ge levande innehåll åt denna målsättning i vårt praktiska handlande. I annat fall blir talet om vård ett tomt prat utan reellt innehåll. Som i hög grad otillfredsställande måste också påtalas de långa väntetiderna för genomgående av rättspsykiatriska undersökningar. En förstärkning av resurserna på den psykiatriska sidan är angelägen, inte minst för att lätta trycket på detta område, men också för att möjliggöra moderna behandlingsmetoder i form av samtalsterapi och andra former av psykiatrisk behandling inom anstalternas ram. Det är mot bakgrunden av dessa allmänna synpunkter som vi i våra reservationer vid punkterna 49, 51 och 59 bl.a. föreslagit utredningar i syfte att undersöka personalbehovet på olika nivåer inom kriminalvården, men även direkta förslag till omedelbara personalförstärkningar i enlighet med kriminalvårdsstyrelsens förslag.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

Herr talman! Sedan justitieministern inlett debatten och på punkt efter punkt bemött de synpunkter som re servanterna har framfört och som har motiverats av herr Per Jacobsson, är det inte mycket att tillägga. Jag kan helt ansluta mig till de synpunkter som justitieministern framförde, ty de överensstämmer med vad utskottets majoritet har tillstyrkt. Jag kan emellertid inte underlåta att säga något om den förändrade kriminalvårdsdebatt som vi nu har. Det är inte så förfärligt många år sedan man här i kammaren fick försöka förklara svårigheterna att förhindra rymningar. Det krävdes nya fängelser, rymningssäkra fängelser. Man ansåg att de kriminella element som omhändertagits skulle vara så inburade — som man uttryckte det — att samhället kunde känna sig lugnt. Nu har ju debatten ändrats. Nu hör man då och då, under glada utrop som herr Jacobsson framhöll, att man skall riva fängelserna, släppa människorna fria. Man skall över huvud taget endast ha frivård. Det är en ny aspekt som har kommit in i det resonemang som förts om kriminalvården, och den har väl sitt uppbov i den s.k. tjuvriksdagen i Jämtland förra året. Det är klart att de som nu anser att man inte skall ha några fängelser möjligen kan ha motiveringar för sina uppfattningar, men samhället måste ju på något sätt skydda sig mot kriminella element. Det har ju i en tidigare debatt här i dag talats om att brotten blir allt grövre, vilket logiskt måste innebära att de kriminella blir allt farligare. Fördenskull är det nödvändigt att de interneras för att de inte skall ha möjligheter att begå ytterligare brott. De krav som tidigare rests om att man i görligaste mån skulle förhindra rymningar har i stor utsträckning uppfyllts. Rymningarna har blivit färre. Som justitieministern förut påpekade har de höga murarna försvårat rymningar. Det finns dessutom numera ett antal anstalter av olika säkerhetsgrad. Man internerar de farligaste 1 mera säkra anstalter. Sedan tillämpar man en gradering ända fram till öppna anstalter. Talet om att de internerade exempelvis i Kumla bryts ned genom vissa där vidtagna anordningar är en betydande överdrift. De som i en sluten anstalt uppför sig hyggligt får ju efter någon tid komma ut på mindre väl bevakade anstalter; de hamnar så småningom kanske på en koloni innan de blir frigivna. Vissa av de för brott dömda är det emellertid nödvändigt att hålla så strängt bevakade att de icke har en möjlighet att rymma. Men ibland måste man även se till att skydda de intagna mot varandra. Liksom det i samhället finns olika ligor som bekämpar varandra så finns det också inom vissa anstalter olika grupper vilka, om de kommer ihop, söker skada varandra. De som i blåögd idealism ville riva fängelserna och släppa de kriminella lösa har otillräcklig insikt om hur fångvårdsklientelet egentligen är beskaffat. För några år sedan uttalades mörka spådomar. Man visade en brant stigande kurva över behovet av anstaltsplatser. Brottsligheten skulle öka och därmed även antalet som skulle interneras. Den kurvan har dess bättre inte blivit så brant, som man befarade. Medelbeläggningen vid anstalterna var år 1964 i runt tal 5 400. 1965 var den i runt tal 5 000, och 1966 något trettiotal mer än 1965. Däremot har antalet frivårdsklienter ökat. Det var 1966 15763 mot exempelvis 1961 inte fullt 14 000. Det visar att man söker i den mån det är möjligt bruka frivård, som en del anser vara det enda saliggörande. Det är klart att frivård är att föredra i den mån det är möjligt att låta för brott dömda vistas utanför fångvårdsanstalterna. Men antalet som det inte går att ha i frivård är tillräckligt stort för att fylla de anstalter vi har. Dessa anstalter har, som herr Jacobsson sagt, undan för undan förnyats. Man bygger nya anstalter och försöker slå ut de gamla och ålderdomliga som byggdes på 1850-talet. Man försöker även nedlägga jordbrukskolonierna som är allt annat än moderna. Jag skulle kunna fortsätta på detta sätt en lång stund, men jag tror det är onödigt. Vi är nu överens om att den form av fångvård vi har är nödvändig så länge vi har brottslighet, att den upprustning av anstalterna som skett också varit nödvändig och att en fortsatt upprustning måste ske. Den kommer väl även att ske i den takt som de ekonomiska resurserna tillåter. Det är säkert också nödvändigt att göra dessa anstalter lika säkra som exempelvis anstalten i Kumla. Sedan må man på tjuvriksdagar och annorstädes larma hur man vill. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vi har under denna punkt bifogat en reservation, i vilken vi avstyrker förslaget om ett anslag på 23 miljoner kronor som bidrag till politiska partier. Denna fråga var föremål för en utförlig diskussion när partistödet första gången beslöts i december 1965. I denna diskussion ventilerades alla argument av betydelse, och det finns ingen anledning att nu ta upp dem igen. Vi vidhåller vår uppfattning att ett sådant stöd inte bör utgå. Vi vill inte bestrida att finansieringen av partiernas verksamhet kan inrymma svåra problem. I den mån de ekonomiska bidragen för deras verksamhet skulle komma från ett enda håll eller om en finansieringskälla klart dominerade över de andra skulle detta vara fallet. Under sådana förhållanden vore risken för obehörig påverkan stor. Så har aldrig varit fallet med de demokratiska partierna i Sverige. En eller några få bidragsgivare har aldrig dominerat, och därmed har heller aldrig några politiska villkor kunnat förknippas med bidragen. I fortsättningen kommer det statliga bidraget att bli den dominerande inkomstkällan om det fortsätter att utgå. I år utgör det kanske ungefär hälften av partiernas inkomster, men av allt att döma skulle denna andel så småningom öka. Redan nu kan man notera en viss nedgång i de frivilliga bidragen under motivering av partistödets existens. Partierna blir på så sätt något av halvstatliga institutioner, och vi tror att de kan mista en del av sin folkliga förankring — en utveckling rakt motsatt den som vi skulle önska. Vi menar också att partistödet innebär en konservering av den nuvarande partistrukturen, vilket väl inte heller kan vara riktigt. Herr talman! Jag skall inte utveckla ämnet vidare nu utan ber endast att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Denna fråga har ju, som herr Kaijser sade, diskuterats så grundligt att det inte finns mycket att tillägga. Uppfattningarna är klara. Högern är Ang. bidrag till politiska partier emot partistödet. Liksom vi andra tar högern dock emot partistödet, och allt är frid och fröjd. Om nu kammaren skulle följa högerns reservation, är det ju möjligt att högerns partikassör skulle bli minst lika ledsen som de andra partikassörerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Edström försöker fortsätta sina ekonomiska resonemang. Så värst hållbara är de inte, lika litet vid denna punkt som när han var uppe tidigare. När det gäller byggande av polishus är det inte så enkelt som herr Edström föreställer sig nämligen att bara kapa bort 20 miljoner kronor och tro att därmed ingenting inträffar. I utlåtandet redovisas att byggnadsstyrelsen för de närmaste tre åren efter 1967/68 har planer på inlösen av polishus till ett värde av 180 miljoner kronor. För samma tid har byggnadsstyrelsen planer på att bygga i statlig regi för över 100 miljoner kronor. Departementschefens förslag för nästa budgetår, 40 miljoner kronor, samt bemyndigande att sluta avtal som medför kostnader på 20 miljoner kronor för vart och ett av de efterföljande budgetåren, ligger sålunda i förhållande till de totala anspråken på relativt låg nivå. Om reservanternas förslag godtas, kommer man väsentligt lägre, och det skulle innebära att 20 miljoner kronor anvisas år 1967/68 och att samma belopp, 20 miljoner kronor, skulle få intecknas för inköp under vart och ett av de tre följande åren. De negativa verkningarna av reservanternas förslag kan bli flera. För det första kommer kommunernas intresse av att bygga polishus att dämpas, om det visar sig att möjligheterna till inlösen minskar, ty kommunerna har i och för sig inga skyldigheter när det gäller polishusbyggande. För det andra blir det inte utrymme för statligt byggande åren 1967—1968. Dessutom måste, om något statligt byggande skall bli möjligt under de närmaste åren efter utgången av budgetåret 1967 68, som medför kostnader för 20 miljoner kronor de närmaste åren, fullständigt illusoriskt. Det är inget sparande som herr Edström vill.

Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är kanske onödigt att springa upp i talarstolen gång på gång, men jag måste ge herr Edström en liten lektion. Den föreslagna anordningen innebär att kommunerna bygger polishus och staten löser in dem enligt beslut som riksdagen har fattat. Det är alls inte gamla, uttjänta polishus, utan i regel är det fråga om nya polishus. Anslår man 20 miljoner kronor mindre, blir det ett minskat intresse från kommunernas sida att bygga nya polishus.

Herr talman! Jag blandar mig i denna diskussion av den anledningen — och den är rätt viktig — att denna besparing ingår som ett led i mittenpartiernas strävan att spara något över 100 miljoner kronor mer än vad regeringen har föreslagit. Den viktigaste anledningen till denna vår önskan är att vi vill öka hjälpen till u-länderna med cirka 67 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslagit. För att vi skall kunna göra detta i denna trängda ekonomiska situation är det, som herr Edström sagt, nödvändigt att skjuta på vissa åtaganden några år framåt i tiden. Herr talman! Utöver detta tycker jag att herr Birger Andersson skulle ta i beaktande den = statsverksproposition som vi nu kontinuerligt behandlar vid varje plenum. Den handlar nämligen om en nedprutning på de allra flesta områden, därför att vår ekonomi över huvud taget inte tillåter det som skulle vara en naturlig följd av vad riksdagen har beslutat, bl.a. på skolans område — jag tar samma exempel som herr Edström.
Herr talman! Nu fick vi ju veta den verkliga anledningen till reservationen. Men att man när man ville försöka skaffa fram pengar till ett speciellt ändamål skulle så hoppa i galen tunna att man valde just detta anslag förvånar mig något. Här är det fråga om en överföring av medel från staten till kommunerna. Det är inte fråga om någon samhällsekonomisk vinst, totalt sett, såvida man inte vill försätta sig i ett läge som är diametralt motsatt mot vad man tidigare har yrkat under debatten här i dag. Det är ett mycket stort behov av nya lokaler för polisen på många håll i landet. Det sammanhänger med att den nya polisorganisationen vid förstatligandet betydligt koncentrerades i förhållande till tidigare. Lokalförhållandena är på många håll sådana att ett effektivt arbete avsevärt försvåras antingen genom att lokalerna inte är tillräckliga eller för att de ligger spridda på olika platser. Jag var i går och invigde ett nytt polishus i Borås, där polisen nu har samlats under ett tak. Tidigare hade den sina lokaler på sju olika ställen. Det innebär en effektivisering som motsvarar ett betydande antal polistjänster. Det råder ingen som helst tvekan om att 20 miljoner kronor till polishus på sikt gör mycket större nytta än de 1235 tjänster som de borgerliga reservanterna hade föreslagit under anslaget till den lokala polisorganisationen. Denna besparingsaktion är mot bakgrunden av vad som i övrigt sagts från reservanternas håll om behovet av upprustning av polisen både omotiverad och inkonsekvent.
Herr talman! Till statsrådet Kling vill jag säga att jag hoppas att statsrådet lyssnade på vad jag sade tidigare. Jag är fullständigt medveten om att detta är ett uppskjutande i tiden. Jag är också medveten om att det måhända många gånger kommer att bli så att kommunerna ekonomiskt får sitta emellan i detta sammanhang. Men icke förty har det från mittenpartiernas sida ansetts nödvändigt för att man skall kunna klara något som vi anser vara ännu mera angeläget, nämligen u-hjälpen, att skjuta på vissa utgifter in i en framtid. Det kanske är på det sättet att statsrådet Kling inte har samma känsla för u-länderna som vi från mittenpartiernas sida har visat prov på när vi framlagt detta låt mig säga drastiska förslag, som i viss mån kommer att drabba kommunerna, för att klara de mest nödställda i vår värld, nämligen människorna i utvecklingsländerna.